Fru talman! Tomas Eneroth har frågat mig huruvida det är min avsikt att Posten bör börsintroduceras. Han har vidare frågat mig huruvida jag har gjort några beräkningar av om det är förenat med någon kostnad för svenska staten att avstå från en börsintroduktion. Låt mig först ge en kort bakgrund till ärendet. Mot bakgrund av utvecklingen på postmarknaden har regeringen gjort bedömningen att det föreslagna samgåendet mellan Posten och Post Danmark är en bra affär för Posten och för Sverige. Samgåendet erbjuder en väsentlig möjlighet att genom ökade volymer och finansiella resurser värna den samhällsomfattande posttjänsten på lång sikt. Dessutom skapar samgåendet värde genom positiv inverkan på framtida tillväxt och lönsamhet för Posten. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag att riksdagen godkänner ett samgående mellan bolagen och bemyndigar regeringen att minska statens ägarandel i det sammanslagna bolaget. Riksdagen beslutade den 17 juni i enlighet med propositionen. Avsiktsförklaringen som tecknats mellan svenska staten och huvudägarna till Post Danmark innehåller en möjlighet till en börsnotering på tre till fem års sikt. Svenska staten är dock inte förpliktad att sälja aktier i en sådan börsnotering. För närvarande pågår arbetet med att slutföra affären; däri ingår en konkurrensprövning av EG-kommissionen. För närvarande fokuserar regeringen på att genomföra samgåendet och se till att det nya bolaget får en bra start. Regeringen har att ta ställning till frågan om en börsintroduktion om och när detta eventuellt blir aktuellt. Ordalydelsen i propositionen, "att en börsnotering kan påkallas", syftar på att ingen part har tagit ställning. Eftersom regeringen inte tagit ställning till om Posten bör introduceras på börsen eller inte har jag ännu inte haft anledning att göra några beräkningar av kostnaderna för att avstå en sådan introducering. Jag kan endast i allmänna ordalag konstatera att ett företags lönsamhet - och därmed dess värde - inte påverkas negativt av en börsnotering. Däremot kan en framtida notering innebära en fördel genom att tillgången till en marknadsvärdering av Posten underlättar kapitalanskaffning vid en eventuell framtida expansion. Då Tomas Eneroth, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Börje Vestlund i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Jag får lov att säga att det är minst sagt klargörande men vill även ställa en del frågor som jag hoppas att kammaren kan få svar på. Fru talman! Jag vill inledningsvis för kammaren anföra att vi socialdemokrater är positiva till samgåendet mellan den svenska och den danska Posten. Vi hade som arbetshypotes att det mer eller mindre skulle vara ett enigt näringsutskott som baxade detta ärende igenom kammaren. Nu blev det inte så, för när vi fick alla detaljer på bordet var det inte en sammanslagning av den svenska och den danska Posten som avsågs utan en ren privatisering av Posten AB. Såvitt jag vet var detta inget den nuvarande högerregeringen begärde mandat för i valrörelsen, sannolikt för att man helt klart inte skulle få ett sådant mandat av väljarna. Varför är det då en privatisering? För det första ägs delar av den danska Posten av riskkapitalbolaget CVC. För det andra ska personalen i det nya bolaget kunna förvärva 3 procent av bolagets aktier. För det tredje ska det nya bolaget inom tre till fem år bli tvunget att börsintroducera. Som vanligt när denna regering säljer bolag har man inte gjort en grundlig analys, vilket man borde ha gjort. Fru talman! I propositionen står angivet att svenska staten har möjlighet att välja om man vill delta i ägarberedning via börsintroduktion. Då är det väl rimligt att näringsministern redovisar vilken uppfattning hon har, om den svenska staten kommer att välja att delta eller inte. Näringsministern har ju mörkat en gång att hon ville privatisera Posten. Men vad vill man om tre till fem år? Ska vi då kunna köpa postaktier på börsen? Det är rimligt att svenska folket får ett svar på denna fråga, fru talman. Men om man inte är intresserad av att kränga Posten på börsen, vad händer då? Detta har inte heller näringsministern gett något svar på. Vilka kostnader skulle det innebära för den svenska staten? Svaret var, som sagt, klargörande när det gäller att en framtida notering innebär en fördel genom att tillgång till en marknadsvärdering av Posten underlättar kapitalanskaffning vid en eventuell framtida expansion. Jag tolkar detta svar som att regeringen är intresserad av att kunna börsintroducera Posten inom fem år. Fru talman! Jag är ganska säker på att svenska folket är emot en ytterligare privatisering av Posten. Det är därför allvarligt att inte näringsministern lyssnar till vad svenska folket har att säga.
Fru talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att interpellanten Tomas Eneroth inte är här och tar emot svaret. Det visar kanske med vilket engagemang Socialdemokraterna går in i den här frågan. Däremot är naturligtvis Börje Vestlund välkommen att diskutera den här frågan som han är engagerad i. Jag börjar med samgåendet mellan Post Danmark och Posten och det underlag som fanns för riksdagen. Jag trodde i alla fall, och jag tror fortfarande, att socialdemokratiska ledamöter är förmögna att läsa innantill, för allt det som behövdes för att fatta beslut fanns ju i vår proposition. I underlaget fanns information om att CVC äger en del. I det fanns också information som handlade om personalägandet och en formulering som innebär att en börsnotering kan påkallas. Allt detta har riksdagen haft möjlighet att ta ställning till. När vi kom överens om den här affären handlade det om att säkra svensk postservice. Kunderna i Sverige ställer mycket högre krav på möjligheten att leverera både post och paket ut till kund men också från kund och ut i världen. Det underlag som Postens styrelse gav till oss visade den konkurrenssituation som man befann sig i. Facket på Posten var mycket angeläget om samgåendet därför att man såg de konkurrenter som kom från norska Posten i form av City Mail, brittiska Posten, tyska Posten och andra postföretag. Det är svårt att freda sig om man inte ser till att förbättra konkurrensvillkoren för svenska Posten. Vi vet också att svenska kunder har stora krav på att kunna beställa varor från hela världen. Det ser helt annorlunda ut i dag än vad det gjorde för ett antal år sedan. Då var det bästa sättet för samgående att gå samman med en nordisk kollega. Vi har förtroende för varandra, det finns ett gammalt nordiskt samarbete och därför är danska Posten bra som part. Sedan hade danska Posten den ordningen att CVC och postens anställda i Danmark hade ett delägarskap. Och jag måste säga att jag tycker att delägarskap för de anställda på det här sättet också är någonting bra. Om man frågar hur de på den danska Posten har upplevt samarbetet med CVC säger de själva att det har fungerat alldeles utmärkt. Egentligen tror jag att Socialdemokraterna är rädda för förändring och inte vill diskutera den här frågan i sak. Jag tror att också ni inser att om vi ska klara svensk postförsörjning framöver, att post och paket delas ut i hela landet, måste vi ha en förbättrad konkurrenssituation. En eventuell börsintroduktion i nästa steg ligger långt fram i tiden. Det vi fokuserar på nu är att samgåendet ska fungera väl och att svenska kunder ska kunna känna sig nöjda med det här samarbetet.
Fru talman! Även om Maud Olofsson hade vetat vad jag skulle säga, hade det kanske varit bra att lyssna på vad jag sade. Jag sade att Socialdemokraterna är initialt positiva till en sammanslagning av den svenska och den danska Posten just av de skäl som Maud Olofsson anförde. Det är positivt därför att vi ser hur situationen är. Vi ser också att det finns en viss rädsla för att det blir två, tre eller kanske fyra enormt stora postkoncerner i hela Europa. Därför är det viktigt att man slår ihop de små, nationella postföretagen så att de kan konkurrera med giganterna i Tyskland, England, Frankrike och kanske Spanien. Det ser vi bara positivt på. Därför hade vi heller inte särskilt många frågor till Ola Alterå när han besökte oss den 1 april, om jag inte minns fel. Vi var positiva den eftermiddagen. Problemet var att vi sedan fick veta hela sanningen om privatiseringen. Vi är precis som facket positiva till själva sammanslagningen. Men vi är precis som facket emot detta med börsintroduktionen, och det är det som den här interpellationen handlar om. Vår fråga var: Vad kommer det att kosta om man inte är med och börsintroducerar, om nu CVC av någon anledning vill dra sig ur eller om man av någon annan anledning kommer att hävda just detta med börsintroduktionen? Det är det som den här interpellationen handlar om. Den handlar inte om ifall Socialdemokraterna är positiva eller inte till sammanslagningen. Det står redan i interpellationen att vi är positiva till just denna. Vad vi är tveksamma till är att det sker just på en sådan marknad där det egentligen inte finns någon privat del i dag - det är möjligt att det kommer att finnas i morgon. Men det är ju nationella postföretag som äger praktiskt taget all postverksamhet, i alla fall i hela Europa. Hur det ser ut i övriga världen kan jag tyvärr inte säga. Men i hela Europa är det nationella postföretag, statliga sådana, som äger i princip all postverksamhet. Sverige skulle vara det första land som fick någon form av privatisering av Posten. Det oroar oss just av den anledningen att vi inte vet vad som händer i nästa steg, när man har börsintroducerat. Vem är det som kommer att köpa aktierna i den sammanslagna svenska Posten? Är det den tyska Posten, är det den brittiska Posten? Jag tror inte att så väldigt många andra kommer att vara intresserade av detta, utan det kommer att bli strategiska uppköp, vilket innebär att det blir de stora jättarna som bakifrån kommer att köpa aktierna. Detta vill inte Maud Olofsson se. Jag tycker att det är allvarligt att vi har en näringsminister som är beredd att sälja ut och att göra det till en annan stat, i synnerhet när regeringen säger att de vill bredda ägandet i de statliga företagen. Men att sälja till andra stater tycker Maud Olofsson är helt okej. Det tycker jag är allvarligt.
Fru talman! Jag lyssnar visst till vad Börje Vestlund säger. Börje Vestlund sade att det inte fanns tillräckligt med information. Men det stod ju i propositionen att det fanns ett delägande i den danska Posten av CVC och av personalen. Det är bara att läsa innantill så får man reda på att det redan i den här affären finns ett privat delägande. Det är viktigt att veta, och det tog vi reda på ordentligt, hur samarbetet mellan danska Posten och CVC har fungerat, för det var en viktig ingrediens i våra diskussioner med danska Posten. Deras bild av samarbetet med CVC var väldigt positiv. De tyckte att de hade fått in ny energi och kraft i danska Posten för en effektivare verksamhet. Sedan ska jag säga att svenska Posten står sig väl i konkurrensen med övriga postväsenden. Annars hade vi inte varit i den situation som vi är i, med tanke på att vi har konkurrens från andra nationellt ägda postföretag som konkurrerar på vår marknad. Om vi fortsatt ska klara postförsörjningen kan vi inte bara utan att göra någonting åse att andra kommer in och konkurrerar på vår marknad. Då var vårt val att titta på vårt närområde, och då föll det sig naturligt att öka samarbetet just med danska Posten som hade uttryckt ett intresse för detta. Det ger oss möjligheter att komma ut på kontinenten. Vi får också en bra sammanslagning mellan två postväsenden som kan fungera väl tillsammans. I den affären ligger just ett delägande av CVC och personalen, vilket vi tycker är bra. Vi ska komma ihåg att det kommer en avreglering på den europeiska postmarknaden. Då ligger Sverige bra till därför att vi tidigt avreglerade postmarknaden. Om vi är starka själva, har gjort de rationaliseringar som behövs i svenska Posten och kan samarbeta med danska Posten på det här sättet, då ökar våra möjligheter att vara en stark partner också längre fram. Den svenska regeringen har inte tagit ställning till en börsintroduktion, utan det finns som en del i hela paketet. Jag tror att vi i framtiden kommer att se en ökad konkurrensförmåga från Postens sida. Jag tror att vi kommer att se att svenska kunder kommer att vara mycket mer nöjda, därför att de kommer att få brev och paket både hemlevererade och levererade ut i världen på ett helt annat sätt framöver än i dag. Jag har inte ens tagit ställning till, om den här situationen skulle uppstå, om vi ska sälja eller inte. Det som är poängen med det här avtalet är att varje part har möjlighet att påverka ett eventuellt nästa steg, och vi har säkrat det genom ägandet. Om Börje Vestlund står här och är rädd för spöken må han vara det. Men det vi har säkrat är att det finns möjlighet för den svenska regeringen och de svenska ägarna att säga nej till en eventuell börsintroduktion i ett nästa steg. Jag nöjer mig så här långt mycket väl med det samarbete som har skett och det samgående som sker. Jag hoppas verkligen att den här affären ska lyckas, att vi ska klara konkurrensprövningen och att vi också kan få sätta i gång med det viktiga arbetet att säkra postservicen för både svenska och danska kunder.
Fru talman! Nej, Maud Olofsson jag är inte rädd för spöken. Däremot är jag livrädd för borgerliga regeringar som säljer ut vår gemensamma egendom, och den rädslan delar jag med stora delar av svenska folket. Det som denna interpellation handlar om är vilken uppfattning regeringen egentligen har om börsintroduktionen. Tycker regeringen att möjligheten till börsintroduktion är någonting som är positivt? Kommer regeringen i så fall att arbeta aktivt för att introducera Posten på börsen om fem år? Om man inte har den avsikten, vad kommer det här i så fall att kosta Posten? Det är vad interpellationen handlar om. Den handlar inte om huruvida det var bra eller inte att slå ihop Posten Danmark och Posten Sverige. Det tror jag att vi faktiskt är ganska eniga om - även hela oppositionen, vågar jag nog påstå. Men vad vi är mer nervösa för är just detta med att man ska sälja ut det här på börsen. Det är vi rädda för - i varje fall oroade för.
Herr talman! Som jag sade till Börje Vestlund har vi inte tagit ställning till det. Det finns som en option i avtalet. Men regeringen har, som sagt, inte tagit ställning till det därför att vi har helt och fullt fokus på att slå samman Posten i de två länderna. Det är det som är viktigt för oss. Sedan ligger det i sakens natur att CVC är en partner i den här affären. Det måste Socialdemokraterna också ta med i sin bedömning. Jag är naturligtvis glad över att Socialdemokraterna äntligen har insett att vi behöver göra rationaliseringar på det här området för att säkra den nationella postservicen. Jag vore glad om Socialdemokraterna kunde inse att det vore bra om postpersonal och andra fick bli delaktiga i postservicen. Ännu gladare vore jag om Socialdemokraterna såg att en hel del av de privatiseringar som vi gjort - övergången från statligt ägande till privat ägande - har lett till en bättre fungerande marknad på väldigt många områden. Telemarknaden är bara ett sådant område. Jag tror att det vore bra om Socialdemokraterna själva gjorde en utvärdering av de privatiseringar som tidigare har skett, för jag tror att en sådan utvärdering skulle leda till en större insikt om att också privatiseringar leder till lägre priser, en större effektivitet och en bättre fungerande marknad. Men det får ni väl göra på er kammare. Jag är naturligtvis nöjd med att ni är glada över samgåendet mellan Posten Danmark och Posten Sverige. Vi får börja där.